Jag vill tacka er alla för ett mycket gediget och mycket kunnigt arbete och samtidigt rikta en hyllning till Er och alla andra politiskt verksamma för det viktiga arbete Ni utför i vårt demokratiska samhälle. Jag vill tacka de tre vice talmännen för ett fint samarbete och ett gott stöd i mitt arbete. Jag vill på mina och kammarens vägnar tacka kammarsekreteraren och hela riksdagens personal för ett väl utfört arbete. Jag vill speciellt tacka våra anställda för det beredvilliga och många gånger uppoffrande arbete som lagts ned under detta arbetstyngda riksdagsår. Vi önskar dem en skön semester. Volymen i riksdagsarbetet fortsätter att öka. Förändringar är nödvändiga. Jag vill rikta ett särskilt tack till gruppledarna för deras stöd i mitt arbete med att förnya riksdagens arbetsformer. Ett tack i detta avseende vill jag också framföra till kvittningsmännen. Förändringarnas vind blåser över Östeuropa. Jag tror inte att någon vid denna tid förra året kunde förutse den snabba och dramatiska utvecklingen. Vad som skett har gett oss framtidstro och förhoppningar om ett nytt Europa i fred och avspänning, i samarbete och gemenskap. Inte minst den stora ökningen av riksdagens internationella verksamhet vittnar om att Europa och den internationella världen på bara ett år kommit oss allt närmare. Det gläder mig särskilt att vi har fått tillfälle att ta emot så många delegationer från Centraloch Östeuropa och från Baltikum. Två ledamöter lämnar nu riksdagsbänken för att flytta till landshövdingestolar i Nyköping och Karlstad. Ivar Nordberg har tillhört vår riksdag i 21 år och Ingemar Eliasson i 8 år. Vi tackar de båda för ett väl utfört arbete för Sveriges riksdag. För ett väl utfört riksdagsarbete vill vi också tacka Anna-Greta Leijon, som lämnar riksdagen efter 16 år, Kjell-Olof Feldt efter 20 år och Sven Hulterström efter 5 år. Vi önskar dem välgång och framgång i deras fortsatta verksamhet. Vi avslutar om en stund 1989/90 års riksmöte. För de flesta av er återstår ännu mycket arbete, många resor, möten och tal innan ni får en välförtjänt och välbehövlig och — som jag hoppas — en skön och en solig semester.

Ärade kammarledamöter! Låt oss förena oss i ett varmt tack till talmannen och till de vice talmännen för det skickliga sätt på vilket de genomfört sitt arbete under det riksmöte vi snart skall avsluta. Som talmannen påpekade har riksdagens arbetsmängd växt kraftigt. Arbetstiden har förlängts. Talmannen påpekade att det är nödvändigt att även i framtiden genomföra förenklingar i riksdagens arbete. Vi vill alla tacka talmannen för de förenklingar som har skett under detta riksmöte. Arbetet har blivit betydligt lättare i många avseenden, men det är alldeles klart att vi framöver måste överväga mellan partierna om vi möjligen kan ålägga oss mera disciplin och litet fastare regler i vårt arbete. De internationella kontakterna har, som talmannen påpekade, ökat mycket kraftigt. Det är oerhört viktigt, och vi är tacksamma för att talmannen så vill engagera riksdagen och dess ledamöter i utrikespolitiken. På det sättet förankrar vi våra relationer och vårt internationella arbete i parlamentet, i partierna och genom oss i Sveriges folk. Jag vill särskilt tacka för den inbjudan som talmannen gjorde till de baltiska parlamenten. Det besöket genomfördes alldeles utmärkt, och det ger en viktig grund för fortsatta relationer mellan vårt parlament, vårt folk och folken på andra sidan Östersjön. Jag vill också upprepa det tack jag framförde tidigare till talmannen för den högtidsstund han beredde oss när Nelson Mandela talade i Sveriges riksdag. En av världshistoriens viktiga händelser gick in i vårt medvetande. Jag vill också tacka för den högtidsstund vi fick en morgon för inte så länge sedan då vi inledde debatten om invandrarfrågorna. Vi fick efter talmannens tal höra Rinkebyskolans kör. Vi såg alla dessa underbara ungdomar av vilka många har kommit till oss utifrån. Det gav oss en viktig påminnelse om vårt ansvar när det gäller människor som flyr och vandrar. Ärade riksdagskolleger! Ha alla en trevlig sommar. Vi ses igen i höst.